Herr talman! Om finansministern har en sådan oförbätterlig benägenhet att tala om och utveckla allting, varför då inte också göra det enkla uttalandet i denna kammare i dag, att finansministern är beredd att genom en sänkning av repartitionstalet eller annan åtgärd se till att det inte blir några skattehöjningar? Finansministern undviker att göra ett sådant uttalande, och därför måste vi dra den slutsatsen att han är ointresserad av det och tydligen låter det fiskala intresset slå igenom. Och denna gång är det villaägare och jordbrukare som får betala, oavsett om de bor i Spånga eller i Bromma eller någon annanstans.

Herr talman! Skälet till min fråga är att jag på nära håll sett vilka besvärligheter de svenska åkarna har när det gäller att konkurrera med de norska kollegerna om transporter med lastbil. Orsaken till svårigheterna är utan tvivel olikheten i de bestämmelser som gäller i vägtrafikbeskattningen i de båda länderna. De svenska åkarna får dels betala skatt i Sverige, dels vägavgifter i Norge, under det att de norska lastbilsägarna inte betalar någon skatt i Sverige utan får köra helt gratis här. Låt mig ta ett exempel på vilka konsekvenser detta får. En svensk åkare, som har en fast körning mellan de olika länderna, betalade förra året 11 100 kronor i bilskatt i Sverige och 18 600 kronor i vägavgifter i Norge. Den norske åkare som utför samma transporter betalar däremot enbart de norska vägavgifterna. Det är naturligt att dessa olikheter i bestämmelserna vållar stark irritation hos de svenska åkarna. Jag ber att få tacka finansministern för det positiva svaret på min fråga. Han sade i svaret att han räknar med att ett delbetänkande i detta spörsmål skall framläggas till hösten, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tycker att det är på tiden, eftersom utredningen ändå har arbetat sedan 1965. Jag vill stryka under att det är ytterst viktigt att ett förslag kommer fram så snart som möjligt. Finansministerns positiva inställning lovar emellertid gott för frågans lösning.

Herr talman! Herr Wikner har frågat statsministern, om regeringen på grund av ställningstagandet till olympiska spelen i Jämtlands län kommer att vidta en ännu kraftigare satsning för att öka industrilokaliseringen och därmed sysselsättningen i Jätmlands län och hur denna satsning kommer att ske. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Statsministern lämnade för ett par dagar sedan i denna kammare ett svar till herr Skoglund på en enkel fråga om åtgärder för att främja sysselsättningen i norrlandslänen. I svaret angavs i elva punkter riktlinjerna för det fortsatta arbetet med att öka arbetstillgången i Norrland, Dessa riktlinjer kommer givetvis att vara vägledande för arbetet även i Jämtlands län. Det innebär att en ännu kraftigare satsning än tidigare för att förbättra sysselsättningen i Jämtlands län liksom i Norrland i övrigt kommer att göras.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret, som jag bedömer som mycket positivt. Svaret bevisar att inrikesministern känner till Jämtlands '§ysselsättningsförhållanden, och därför skall jag inte ytterligare utveckla saken. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat, om jag avser att föreslå uppmjukning av gällande regler rörande minskning av barntillägg till ålderspension och förtidspension med hänsyn till utgående tilläggspension. Några sådana förslag som herr Mundebo efterlyst behandlas inte för närvarande i socialdepartementet. Reglerna rörande ifrågavarande barntillägg har anknytning till de familjepensionsfrågor som utreds av pensionsförsäkringskommittén.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. De nuvarande reglerna innebär att en folkpensionär, som får en tilläggspension om knappt 3 000 kronor, erhåller ett fullt barntillägg — i dagens penningvärde 1 450-kronor — medan om tilläggspensionen ökar till det dubbla — knappt 6 000 kronor — barntillägget försvinner. Det innebär alltså att staten tar tillbaka hälften av ökningen av tillläggspensionén. Desutom medför den höjda tilläggspensionen lägre kommunala bostadstillägg, eftersom en del av tilläggspensionen räknas som inkomst, och den kan även medföra höjd skatt: » Det kan vara rimligt att en mycket hög tilläggspension skall inverka på barntillägget men knappast rimligt att reglerna skall vara så snäva som de nu är. En folkpensionär får ju inte särskilt: hög standard, om han dessutom har barn under 16 år. Vederbörande får förvisso vara synnerligen sparsam också om han får behålla sina barntillägg. Det sägs i svaret att reglerna: har anknytning till de familjepensionsfrågor som utreds av pensionsförsäkringskommittén. Jag vet inte om den formuleringen innebär att kommittén inte bara kan utan ockå bör, ja, skall gå in på denna fråga. Jag tycker det vore naturligt att kommittén gjorde det; om det inte framgår av direktiven att kommittén skall ta upp frågan borde direktiven förtydligas och kompletteras på den punkten. Jag vet inte något exakt om tidsplanen för pensionsförsäkringskommitténs arbete. Familjepensioneringen är ju en stor och komplicerad fråga, och det kan komma att ta tid innan vi får nya lagar på detta område. Därför tycker jag att socialministern kunde föreslå en viss justering av nu gällande regler. Det är enkelt att göra detta.

Herr talman! Barntilläggens belopp anknyter till barnpensionerna. I pensionsförsäkringskommitténs uppdrag ingår att utreda familjepensionerna. Det pekas i direktiven särskilt på möjligheterna att förstärka barnpensionerna. Eftersom det finns en koppling mellan barnpensionerna och barntilläggen är det anledning att överväga dessa förmåner i ett sammanhang. Därmed har jag, herr talman, svarat på den fråga som herr Mundebo ställde.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig, om eller när de under två år utlovade tillämpningsföreskrifterna angående innebörden i uttrycket restriktivitet i behandlingen av ledighet för vidareutbildning kommer att utfärdas för befattningshavare i statens tjänst. Jag känner inte till var det uttryck förekommer om vars innebörd fru Eriksson efterlyser tillämpningsföreskrifter. Jag vet inte heller av vem eller i vilket sammanhang sådana tilllämpningsföreskrifter utlovats. Möjligen är det så att fru Eriksson åsyftar den allmänna undersökning beträffande en begränsning av tiden för tjänstledigheter ': med C-avdrag på lönen, som pågår inom civildepartementet. Anledning till en sådan begränsning kan finnas med hänsyn till det personalpensionsskydd som bibehålls under sådan ledighet och vidare med hänsyn till: att löneklassuppflyttning numera sker med beaktande även av tid för sådan ledighet. Denna undersökning avser i princip alla tjänstledighetsanledningar utom tjänstledighet för offentligt uppdrag. Om fru Eriksson med sin fråga avser denna allmänna undersökning, vill jag svara att någon bestämd tidpunkt för dess slutförande ännu ej kan anges.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag beklägar att civilministern inte känner till reglerna och hur de tillämpas. Det jag antydde var att även om vederbörande får vidkännas C-avdrag, d.v.s. avstår hela lönen, vid tjänstledighet: för studier lämnas inte tjänstledigheten utän särskild prövning. Studier skall anses nödvändiga för tjänsten, d. v. s. vara studier som staten har ett direkt intresse av att tjänstemannen bedriver. Civilministern säger att han inte vet vilka tillämpningsföreskrifter som har utlovats. Verken har av anledning som jag skall återkomma till ställt sig tveksamma till tolkningen av grunderna för studietjänstledighet. De har hört sig för hos avtalsverket och fått beskedet att tillämpningsföreskrifter skall komma. Detta har tyvärr sagts under flera år, utan att någonting skett. I nr 4/1966 av Aktuellt från statens avtalsverk ges en viss vägledning för hur man skall tolka bestämmelserna. Där står, att sedan tjänstetid även räk nas vid ledighet med C-avdrag — vilket statsrådet här nämnde — skall sådan lämnas mera restriktivt än förr. Det betyder alltså att det under senare år blivit en skärpning i fråga om möjligheterna att få ledighet för att förkovra sig genom ytterligare studier. Jag tycker att detta mycket dåligt harmonierar med den nya giv för jämlikhet, som vuxenutbildningen skulle förverkliga och som f.ö. accepterats av riksdagen.

Det finns i dag en tendens att döma ut redan tjänstgörande personal såsom dåligt utbildad. Därför är det oerhört viktigt att man ger de människor, som har ett yrke inom vilket de meriterat sig och som kanske är i 30—40-årsåldern och har försörjningsbörda, möjlighet till ytterligare skolbildning för att kunna avancera inom sitt yrkesområde. Många får ej tjänstledighet med bibehållande av en del av lönen. Det må vara hänt, men de har även svårt att få tjänstledighet med C-avdrag. Om man vill skapa jämlikhet, måste det bli möjligt för en människa med goda kvalifikationer, intresse för sitt arbete och vilja att lära sig mera, att avancera från botten till den högsta ledningen. Högsta ledningen kan man förstås fortfarande nå utan att ha sådana meriter. Man kan, som jag brukar säga, bli både statsråd och generaldirektör utan mer än mycket dåliga skolkunskaper — därmed inte sagt att man har dåliga kunskaper — men det är relativt hopplöst för en vaktmästare att arbeta sig upp från sin ställning till en mera kvalificerad post, om han inte får ledighet från sin tjänst för att ytterligare skola sig. Jag hoppas att civildepartementet och avtalsverket, när de efter nämnda utredning lämnar föreskrifter, skall visa sig generösa. Eller får jag tolka statsrådets svar så, att han redan nu välsignar alla tjänstledigheter som begärs av människor med dålig skolutbildning i avsikt att studera vidare? Om jag inte får något annat besked anser jag att det föreligger rätt för ett verk att ge sådana ledigheter mycket generöst så att vederbörande tjänsteman inte tvingas begära sitt avsked.

Herr talman! Det hade varit tacknämligt om min gamla vän Nancy Eriksson hade utformat sin fråga på ett sådant sätt, att det hade varit litet lättare att begripa den. Frågan är så formulerad, att fru Eriksson vill ha ett besked om »när de under två år utlovade tillämpningsföreskrifterna angående innebörden i uttrycket restriktivitet i behandlingen av ledighet för vidareutbildning kommer att utfärdas för befattningshavare i statens tjänst». Detta känner jag inte till någonting om. Jag har inte i något sammanhang under de år jag har sysslat med dessa ting utlovat några tillämpningsbestämmelser eller föreskrifter i detta avseende, och jag vet inte vem som har gjort det. Fru Eriksson säger att det är verk och myndigheter som har stått för denna tillämpning. Det är nog riktigt, eftersom det är verk och myndigheter som har att ta ställning till frågor om huruvida en ledighet kan vara befogad. Fru Eriksson för också in den kanske betydligt vidare frågan om vuxenutbildningen i allmänhet. Man kan naturligtvis alltid diskutera huruvida staten skall ta på sig kostnaderna för denna i egenskap av arbetsgivare eller i annan egenskap. Även statens lönekostnader bör kunna redovisas så, att däri inte ingår utgifter som inte belastar andra arbetsgivare, med vilka staten i många avseenden inte kan undgå jämförelser. Härmed har jag inte tagit någon ställning till denna fråga; den får prövas när den rent generella undersökning om C-ledighetsanledningar som nu pågår har slutförts.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att det är önskvärt med en gränsdragning mellan de direkta löneutgifterna och de utgifter som staten kan ha för en anställd som genomgår vidareutbildning. Det fall som jag särskilt tog sikte på var emellertid det då anställda inte har annan löneförmån under ledigheten än att de får räkna tjänstetid. Jag betonar än en gång att för människor som har en kort skolutbildning från början borde bestämmelserna tolkas så generöst att ingen löper risken att mista sin anställning. Sådant har nämligen varit aktuellt. Verken har känt sin rätt att ge ledigheter mycket beskuren då de har fått anmaning att tolka föreskrifterna mer restriktivt än förr. Om jag får uppfatta civilministerns senaste inlägg som en borgen för att det inte kommer att bli någon anmärkning, om verken låter en människa som själv vill studera få ytterligare ett års tjänstledighet med C-avdrag, är jag därför tacksam.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig, om jag uppmärksammat att statliga myndigheter annonserar ut arbeten som »manliga» resp. »kvinnliga» och vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av detta.

Det påpekades i skrivelsen, att annonserna självfallet inte heller skulle utformas så, att därav kunde utläsas att person av visst kön önskades för viss tjänst. Om vad sålunda skulle iakttas för statsdepartementens del förutsattes de till respektive departement hörande myndigheterna bli under Jag är medveten om att annonsering av det slag som herr Romanus påtalar förekommit även under senare tid. En sådan annonsering står inte i överensstämmelse med vad som föreskrivits på området. Ett nyligen inträffat fall redovisas i justitieombudsmännens ämbetsberättelse till riksdagen år 1969 . Den 'av mig tidigare redovisade skrivelsen delgavs statsmyndigheterna så sent som år 1963 och innehöll även en hänvisning till den tidigare nämnda kungörelsen. Att ett ärende om felaktig annonsering redovisas i justitieombudsmännens senaste ämbetsberättelse kommer enligt min mening att ytterligare bidra till att bestämmelserna efterlevs. Någon vidare åtgärd från min sida anser jag därför inte vara behövlig.

Herr talman! Civilministern och jag är ense om huvudregeln, att. befattningar i statens tjänst inte skall utannonseras som »manliga» respektive »kvinnliga». Det är jag naturligtvis tacksam för och hade, med tanke på grundlagen och vad som Övrigt är stadgat, givetvis inte väntat mig något annat. Civilministern är också medveten om att det förekommer övertramp på detta område. Däremot är jag inte överens med civilministern om att ingen ytterligare åtgärd behövs. Civilministern tycks grunda sin uppfattning på känslan att det endast förekommer enstaka fall av överträdelser. Jag har i min hand listor från Stockholms arbetsförmedling över lediga platser; så här många listor utkommer det under en vecka från arbetsförmedlingen. I dessa listor utannonseras platser som »manliga» respektive »kvinnliga» av inte mindre än 57 statliga myn digheter: och verk, och därutöver ett antal företag som: ägs av staten eller har sådan anknytning till staten, att man: borde ha kunnat förvänta sig att de skulle ha respekterat de regler som finns i grundlagen och på annat håll. I spetsen för dessa statliga myndig heter som öÖverträder gällande regler står fyra departement inom regeringens eget :kansli: justitiedepartementet,: utrikesdepartementet, finansdepartementet och handelsdepartementet. " Justitiedepartementet vill t.ex. ha en manlig expeditionsvakt som skall handha: kontorsmateriel och ta kontakt med folk. Det anses tydligen att en kvinna inte kan sköta de besvärliga uppgifterna. Dessutom skall han vara mellan 21 och. 40 år. Jag trodde att det också fanns direktiv från civildepartementet om att det inte skall sättas upp sådana åldersgränser för anställning i statens tjänst. Det inträffade är allvarligt av tre skäl: 1. Det är en diskriminering av de individer som vill avvika från det gängse könsmönstret för yrkesval, personer som t.ex. inte accepterar att det alltid är en kvinna som skall skriva stenciler, medan det däremot skall vara en man som drar ut. dem och häftar ihop papperen. ; 2. Hela denna annonsering bidrar till att konservera ett föråldrat mönster och en. föråldrad könsuppdelning på arbetsmarknaden och därmed också till en föråldrad uppdelning i höglöneyrken och låglöneyrken. 3. Det innebär ett överträdande av gällande bestämmelser och överensstämmer, såvitt jag förstår, inte med andan i regeringsformens § 28. Det är naturligtvis särskilt betänkligt att arbetsmarknadsstyrelsen, som finns med bland dessa 57 myndigheter, och arbetsförmedlingarna, som ger ut dessa listor, tydligen inte känner till gällande regler utan tvärtom genom utformningen av de blanketter som utgör underlaget för listorna leder in de andra statliga myndigheterna på denna felaktiga väg. Herr talman! Jag skall be att få ställa tre följdfrågor till civilministern: 1. Hur kan dessa mycket omfattande överträdelser av gällande bestämmelser få pågå? Har de som sysslar med anställning av personal inom statliga verk ingen aning om reglerna? Har de inga handböcker och får de ingen utbildning som lär dem att detta är fel? 2. Är det verkligen riktigt att ingen åtgärd behövs? Räcker det med att hänvisa till ett cirkulär som är sex år gammalt? Måste det inte göras någonting för att få slut på detta systematiska nonchalerande av gällande bestämmelser? 3. Kan man inte tänka sig att arbetsförmedlingarna får direktiv att helt upphöra med betecknandet av vissa tjänster som »manliga» respektive »kvinnliga»? Det kanske är det enda som hjälper.
Herr talman! Det har inte bara gått ut ett cirkulär, vilket enligt herr Romanus är sex år gammalt, till verk och myndigheter, utan frågan har också tagits upp i JO:s ämbetsberättelse till innevarande års riksdag. Däri påtalar JO ett fall och framhåller att han betraktar detta förfaringssätt som allvarligt. Jag förutsätter att verk och myndigheter tar del av JO:s berättelse. På det sättet får man ytterligare en påminnelse om att man inte skall förfara så här vid utannonsering av tjänster.

Herr talman! Det må vara att detta står i JO:s ämbetsberättelse. De personer som anställer folk i de statliga verken läser tydligen inte JO:s ämbetsberättelse, ty de listor jag åberopade är hämtade från maj 1969. Jag skall utöka exempelsamlingen genom att visa en förteckning över lediga feriejobb för ungdomar där precis samma sak förekommer; det gäller statistiska centralbyrån, skolöverstyrelsen och en rad andra statliga verk. Tusentals ungdomar som skall göra sin första bekantskap med arbetsmarknaden får redan från början lära sig att vissa jobb är manliga och vissa är kvinnliga. Till detta bidrar alltså de statliga ämbetsverken. Civilministern kunde möjligen börja med att sända ut ett meddelande till åtminstone avdelningarna inom Kungl. Maj:ts kansli. Men man får väl vara tacksam för att inte civildepartementet utan : endast justitiedepartementet, utrikesdepartementet, finansdepartementet och handelsdepartementet finns med i exempelsamlingen.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag avser att ompröva principerna för beräkning av tillägg till livräntor för att åstadkomma högre tillägg och bättre överensstämmelse mellan olika slag av livräntor. Det finns tre huvudtyper av livrän tor: yrkesskadelivräntor, trafiklivräntor och andra livräntor. Eftersom frågan är ställd till mig, förutsätter jag att den avser sådana statliga skadeståndslivräntor som inte är att anse som trafiklivräntor och ej heller fastställts enligt grunderna för lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring. I proposition 1968:95 tog jag upp frågan om en förbättring av de statliga skadeståndslivräntor som jag förutsätter att frågan avser. Härvid uttalade jag att jag ansåg att även dessa livräntor borde förbättras och att man vid valet av metod för en förbättring i första hand borde eftersträva en anpassning till antingen reglerna för uppräkning och värdesäkring av yrkesskadelivräntor eller motsvarande regler om trafiklivräntor. Jag var emellertid inte beredd att utan ytterligare utredning ta ställning till vilken av de två lösningarna som från skilda synpunkter var mest lämplig. Med hänsyn till omständigheterna var jag dock villig att medverka till en provisorisk förbättring av ifrågavarande livräntor och föreslog att de skulle höjas med 25 procent om skadan inträffat år 1961 eller tidigare, med 20 procent om skadan inträffat något av åren 1962—1964 och med 10 procent om skadan inträffat något av åren 1965— 1967. Tillägg till livräntorna förutsattes skola höjas i samma mån. Riksdagen godtog förslaget. Jag tillkallade förra året en särskild utredningsman med uppgift att utreda och föreslå en slutlig reglering av de statliga skadeståndslivräntorna. Utredningsmannen har anmält för mig att det krävs ett omfattande utredningsarbete och att utredningen därför blir klar först i höst. års riksdag föreslog jag, i avvaktan på resultatet av utredningen, att de statliga skadeståndslivräntorna skulle ytterligare förbättras samt att förbättringen skulle utformas i anslutning till reglerna om värdesäkring av yrkesskadelivräntorna. Även detta förslag godtogs av riksdagen. Mitt svar på herr Gustavssons i Alvesta fråga är att jag räknar med att 1970 års riksdag kommer att föreläggas förslag om en slutlig reglering av de statliga skadeståndslivräntor som det nu är fråga om.

Herr talman! Det är ett oerhört problem det här gäller: USA-imperialismens krig i Vietnam medför, förutom den omfattande direkta förstörelsen, på sikt även ett miljövårdsproblem . av mycket stora mått. Över södra delarna av Vietnam sprider USA:s trupper enorma mängder av olika kemiska stridsmedel. Det är bl.a. s.k. avlövningsmedel — gifter som är gjorda för att under mycket lång tid omöjliggöra för växter och djur att leva i de förgiftade områdena. Det finns en omfattande dokumentation om denna giftspridning. I den amerikanska tidskriften Science har flera redogörelser publicerats, och på den nyligen hållna internationella Vietnamkonferensen i Stockholm gav professor J. B. Neilands, specialist på biokemi, en utförlig rapport om den kemiska krigföringen i Vietnam och dess följder. När USA tvingats lämna Vietnam står det vietnamesiska folket inför den oerhörda uppgiften att bygga upp det skövlade landet. Att man kan återställa de förgiftade jordarna är då en förutsättning för att södra Vietnam åter skall bli den risbod det var innan USA inledde skövlingen. Genom att i dag stödja forskning rörande metoder att åstadkomma en sådan restaurering kan Sverige lämna ett värdefullt bidrag till återuppbyggnaden inte bara av Vietnam, utan även av andra länder som drabbas av kemisk krigföring. Det är detta jag har tagit upp i min fråga. Jag har för mig att det finns svenska forskare som kunde engageras för denna uppgift. Det är möjligt att ett internationellt samärbete skulle ge de bästa resultaten, men någon part bör ta initiativet. En vetenskaplig undersökningsgrupp till södra Vietnam kan vara ett första steg. Att undersökningarna kanske väsentligen måste göras i Vietnam kan inte vara ett skäl mot ett svenskt engagemang. Jag ber att få tacka utrikesministern för det positiva svaret på min fråga. Om regeringen inte i dag anser sig kunna ta ställning, vill jag uttrycka förhoppningen att man tar kontakt med FNL för att visa sitt intresse och för att dryfta vad som kunde göras från svensk sida i denna sak.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag är beredd att medverka till utvidgat ekonomiskt stöd till de yrkesfiskare som fått vidkännas inkomstbortfall genom avlysning av vattenområden med otjänligt fiskbestånd på grund av kvicksilverförekomst. Jag vill erinra om att riksdagen så sent som i år godtagit proposition nr 41, vari föreslås viss förbättring av ersättningsmöjligheterna för fiskare som fått minskade inkomster av fiske till följd av att fiskevatten svartlistats på grund av kvicksilverförekomst i fisk. Med anledning av förslag i samma proposition har riksdagen även beslutat om andra åtgärder för att förbättra fiskarnas ekonomiska ' situation. Stödåtgärderna är givetvis avsedda även för de av herr Nilsson åsyftade fiskarna. Jag finner det önskvärt att först avvakta utfallet av de beslutade stödåtgärderna, innan frågan om eventuella ytterligare åtgärder tas upp till övervägande.

Herr talman! Först framför jag ett tack till statsrådet för att han har svarat på frågan. Svaret är ganska kort. Statsrådet hänvisar till det beslut som riksdagen har fattat tidigare i år och säger att han vill avvakta och se vad detta kommer att innebära. Därom är kanske inte så mycket att säga, men att jag har ställt frågan beror, som statsrådet väl känner till, på att man har fått en utökad svartlistning av fiskevatten vid västra Blekingekusten, nämligen större delen av Pukaviksbukten. Det är rätt naturligt om de fiskare som bor där och som under senare år haft mycket besvärliga ekonomiska förhållanden méd oro frågar sig hur det skall gå för dem i fråmtiden. Jag skall, herr talman, med hänsyn till den långa föredragningslistan inte trötta kammaren med den långa statistik som jag har i min hand, men jag vill ändå säga att på tre år såväl fångsterna av som priserna på gädda har fallit katastrofalt, helt och hållet beroende på kvicksilverdebatten, som jag tror ibland har uppvisat en del överdrifter. Statsrådet säger nu att han har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Jag hoppas då att statsrådet följer utvecklingen mycket noggrant och ser till att dessa människor får den hjälp som de utan tvivel kommer att behöva. Jag är övertygad om att deras ekonomiska situation blir sådan att de behöver all den hjälp som kan ställas till förfogande genom riksdagens beslut. Jag vill ännu en gång upprepa att jag skall fatta mig kort med hänsyn till att kammaren har en mycket lång föredragningslista — annars skulle jag ha åtskilligt att anföra. Jag säger ännu en gång tack till statsrådet.

Herr talman! Fru Nilsson har frågat mig om jag vill medverka till att det inom det utredningsarbete, som pågår angående ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete, ägnas tillräcklig tid och intresse åt trädgårdsnäringens speciella problem, så att inte vårt lands trädgårdsodling äventyras. | | Trädgårdsnäringens ställning i ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete är en av de frågor som diskuteras under det pågående utredningsoch förhandlingsarbetet. Det är givet att vi på svensk sida under detta arbete på bästa sätt söker tillvarata den svenska trädgårdsnäringens intressen. Kontakt hålls därvid med företrädare för näringen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Den har jag ställt med anledning av att svenska trädgårdsodlare känner en viss oro inför det utredningsarbete som pågår om ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete. I den preliminära rapport som de nordiska ämbetsmännen lagt fram har Danmark föreslagit långtgående preferenser för sin trädgårdsproduktion. Danmark har dock för sin egen del en restriktiv importreglering. Också i Norge och Finland skyddas trädgårdsnäringen med importförbud och kvantitativa regleringar. Detta tillämpas i vårt land endast för äpplen och päron. Vidare framgår det av ämbetsmannarapporten att ett preferenssystem skulle vara det enda praktiskt möjliga för att på kort sikt få fram en ökad samhandel. Det är möjligt att Norge och Finland skulle kunna gå med på ett sådant system, eftersom dessa länder i motsats till Sverige har kvantitativa regleringar och alltså helt kan reglera importen av trädgårdsprodukter. Det är här som de stora svårigheterna skulle uppstå för den svenska trädgårdsnäringen. Vårt land har endast tullskydd och saknar helt de övriga nordiska ländernas system med importregleringar. Av detta torde klart framgå att vår näring inte har möjligheter att som ett tillägg till all den övriga importen också konkurrera med tullfria danska trädgårdsprodukter. De svenska trädgårdsodlarna hoppas att Danmark inte heller vill ha det på det sättet utan att man i stället genom att skapa ett yttre skyddssystem, där tullar och kvantitativa restriktioner kombineras, vill ge de nordiska producenterna ett tillräckligt skydd för deras näringsutövning. Det borde också vara självklart att ett eventuellt vidgat nordiskt samarbete på trädgårdsområdet måste ske på lika villkor. Det skulle bl.a. innebära, som jag såsom trädgårdsodlare ser det; att ett gemensamt importregleringssystem skulle skapas för de trädgårdsprodukter som skulle införas i Norden från utomstående stater. Till sist vill jag, herr talman, uttrycka mina starka farhågor för att trädgårdsodlingen i Sverige faktiskt inte kan leva kvar och utvecklas om de redan nu mycket ojämna konkurrensförhållandena ytterligare försämras. Jag hoppas att det av det här anförda har framgått att trädgårdsodlingen har speciella problem som bör beaktas i det utredningsarbete om Nordek som nu pågår. I svaret har statsrådet sagt att kontakt hålls med företrädare för näringen. Jag hoppas att det blir en mycket intim kontakt.

Herr talman! Jag har här i dag givit uttryck för de tankegångar som jag har träffat på hos odlare inom trädgårdsnäringen. Jag har varit angelägen om att få framföra dem, så att uppmärksamheten riktas på vår näring, därför att vi verkligen har speciella problem att ta hänsyn till. Jag är glad över de ytterligare synpunkter som statsrådet framförde angående kontakt med företrädare för näringen. Att jag inte skulle vilja ha ett nordiskt ekonomiskt samarbete vill jag på det bestämdaste bestrida. Jag är nämligen positivt inställd till ett sådant samarbete. Men jag vill också i det sammanhanget understryka, vad som från denna talarstol sades i årets remissdebatt på tal om Nordek, nämligen att man inte skall ställa större krav på andra än på sig själv och att man i möjligaste mån skall ordna det på det sättet att de belastningar som uppkommer läggs på samtliga medborgargrupper och inte bara på speciella sådana.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat om jag är villig medverka till åtgärder för att förhindra de negativa effekter för svensk hästavel som vållats av viss hästimport. Jag vill erinra om att 1966: års riksdag på grundval av 1963 års hästutrednings betänkande behandlade bl.a. frågan om import av avelshästar. Därvid ansågs att någon reglering av hästimporten från kvalitetssynpunkt inte var nödvändig, bl.a. med hänsyn till de kvalitetskrav på avelshingstar som följer av bestämmelserna om hingstbesiktningstvång. Denna bedömning <synes alltjämt riktig.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Statsrådet har ju under de senaste dagarna fått ganska goda möjligheter att redovisa synpunkter beträffande flera olika områden inom sitt departement. Jag är angelägen framhålla att i min fråga inte ligger någon kritik av vad som eventuellt kan ha gjorts från departementets sida. Tvärtom har man nu funnit att såväl 1963 års hästutrednings förslag som därpå grundad proposition och riksdagens beslut innebar en liten olyckshändelse vad beträffar frågan om ohämmad import. Min fråga gällde nu närmast, om statsrådet var intresserad av att försöka stänga igen den olyckliga lucka som uppkommit i detta sammanhang. Jag är därför litet besviken över att statsrådet säger, att den bedömning som man gjorde vid dessa tillfällen alltjämt synes riktig. Kvalitetskraven på avelsdjur i Sverige har ju verkligen ingen betydelse, om man, som det nu visar sig, plötsligt helt ohämmat kan föra in hästar i landet i poster på 2000 åt gången när man Önskar, hästar som inte identifieras, som inte är fallna efter premierade föräldrar. Det måste vara en fullständig: katastrof för svenska hästuppfödare. Jag medger gärna att det är en liten grupp och - att frågan är perifer i riksdagssammanhang, men den uppfödning som nu skett i många generationer, inte bara hästutan också människogenerationer, har gett ett förnämligt material. Nu utsätts uppfödarna plötsligt för konkurrens genom import av oidentifierade hästar av mycket låg kvalitet. Jag menade att det skulle vara. utomordentligt värdefullt om statsrådet insett att det föreligger en liten olyckshändelse på regeringsplanet och i minst lika hög grad på riksdagsplanet — en olyckshändelse vars verkningar vi borde hjälpas åt att rätta till.

Herr talman! Jag beklagar att statsrådet inte kan förstå mitt resonemang men skall försöka klargöra frågeställningen en gång till. Låt oss förutsätta att allt vad statsrådet sagt om de gällande bestämmelserna och de krav som ställs är korrekt redovisat. Men man må betänka de ekonomiska konsekvenserna för en ambitiös uppfödare av att man i stället för att använda avelsdjur som uppfyller höga krav tar in ohyra från utlandet, som räcker för att täcka hela det svenska behovet av hästar. Vilket syfte tjänar då den ambitiösa kontrollen och besiktningen? Det är där problemet ligger. Jag vet inte om jag förklarat saken tillräckligt tydligt den här gången. Statsrådet sade vidare att vi har en importavgift, men så är inte alls fallet. Den import som föranlett min fråga klarar sig undan importavgiften, vilket förvärrar saken ännu mer. Visserligen kommer det att införas en importavgift den 1 juli, och det är min förhoppning att den blir stor. För närvarande finns det emellertid ingen importavgift.
Herr talman! Jag förstår mycket. väl vad herr Larsson i Borrby talar om men han har i sin fråga tagit upp den svenska hästaveln och gjort gällande: att importen av hästar skulle inverka menligt på denna. a Det är en helt annan sak satt jag köper en skröplig häst från utlandet. även jag begriper att den hästen inte blir bättre för att vi har en effektiv kontroll med hingstbesiktningstvång :och : liknande. Men det är inte den frågan det nu gäller, utan huruvida importen av hästar inverkar menligt på den svenska hästaveln.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga. Det är alldeles riktigt att det här gäller de särskilda utbildningslinjerna och möjligheterna till successivt val där. I svaret framhålles att det i 16 8 fastställes att den som väljer särskild utbildningslinje i sin anmälan skall ange samtliga studiekurser som utbildningslinjen skall omfatta och i vilken ordningsföljd han avser att studera dem. Vederbörande måste alltså ha studiegången fullt klar för sig, och redan där anser jag att det föreligger en differens jämfört med vad som står i statsutskottets utlåtande nr 34. Där står nämligen följande: »Utskottet har inhämtat att samma rätt till successivt val avses föreligga på särskild utbildningslinje som på fast linje och anser det därför inte behövligt att riksdagen gör något uttalande i denna fråga.» Jag anser sålunda att 16 8 inte ger samma rätt som för dem som går på allmän utbildningslinje. Vidare hänvisar statsrådet till 29 och 30 88 i Kungl. Maj:ts kungörelse. Han tror tydligen att det skall vara en »räddningsplanka» och att man ur de paragraferna skall kunna läsa ut att samma rätt föreligger för dem som valt särskild utbildningslinje som för övriga studerande. Men statsrådet aktar sig nogsamt för att tala om vad som står i 29 8 nämligen: »Studerande på särskild utbildningslinje har rätt att övergå till allmän utbildningslinje, när han godkänts i samtliga prov för studiekurs.» Han skall alltså först presentera en särskild utbildningslinje och efter det har han rätt att övergå till allmän linje. I 30 8 står sedan: »Byte av utbildningslinje eller studiekurs i annat fall än som anges i 29 8 får ske endast efter medgivande av den utbildningsnämnd —— -—» Detta gäller inte för den som har valt allmän utbildningslinje. Jag anser därför att det alltjämt föreligger olikheter mellan kungörelsen och statsutskottets utlåtande och kan inte med bästa vilja i världen tolka kungörelsen så, att samma rätt föreligger för dessa båda kategorier studerande. Jag vill därför fråga vad statsrådet anser böra göras nu för att Kungl. Maj:ts kungörelse skall bringas helt i överensstämmelse med det beslut vi fattat här i riksdagen och för att orden »samma rätt» skall få den innebörd de i verkligheten har.
Herr talman! Frågan om de särskilda utbildningslinjerna var en ganska stor fråga. Avsikten med inrättandet av sådana särskilda utbildningslinjer var att vi ville möjliggöra för de få studenter som inte anser sig kunna välja någon av de 17 utbildningsvägarna att nå fram till sitt mycket klart fixerade utbildningsmål. Jag fastslog detta klart i propositionen och i detta uttalande instämde också utskottet. Till yttermera visso uttalade ordföranden i statsutskottets andra avdelning från denna talarstol under debatten två gånger i en dis kussion med fru Ryding, att utskottet på denna punkt icke hade annan mening än vad regeringen i propositionen angivit.

Detta krav återfaller emellertid på det som jag först nämnde, nämligen att den särskilda utbildningslinjen är avsedd för de studenter, vilka precis vet vad de vill läsa och vilkas önskemål inte går att förena med de 17 utbildningsvägarna. Det är inte för mycket begärt att dessa studerande från början talar om vilka ämnen de kommer att läsa. Härutöver har vi emellertid givit dessa studerande en möjlighet att ändra sig på basis av de erfarenheter de gör under sina studier. Den består för det första i att de, om de klarar det första ämnet på de givna villkoren, utan vidare kan få gå över till en av de 17 utbildningslinjerna. För det andra kan de efter särskild prövning av utbildningsnämnden få lägga upp en helt ny särskild utbildningslinje. Skulle inte dessa möjligheter vara tillräckliga, fru Ryding, för att de originella ungdomar det gäller skall få utlopp för sina studieambitioner, förstår jag inte vad meningen är. Eller är det något annat fru Ryding är ute efter? Är anledningen till fru Rydings fråga möjligen det som vi diskuterade under riksdagsdebatten, nämligen att det finns en liten högljudd grupp studenter i vårt land, som till varje pris vill fortsätta aktionen mot de fasta studiegångarna?

Är det denna opinion och problematik som fru Ryding fortfarande nosar på?
Herr talman! Trots den långa repetitionen av tidigare debatt i ämnet här i kammaren och trots statsrådets försök att provocera mig kvarstår fortfarande det spörsmål som jag framställt i min enkla fråga och inget annat. Jag har den uppfattningen att man i utskottets utlåtande med orden »samma rätt» också menade att studerande på särskild utbildningslinje skall ha samma rätt som de andra. Jag har också den uppfattningen att denna rätt inte kommit till uttryck i Kungl. Maj:ts kungörelse, vare sig i 16 § eller i de paragrafer som statsrådet hänvisat till och som skulle tillförsäkra de studerande möjligheter till successiva val. Enligt min uppfattning gäller alltså inte samma rätt för alla studerande. Jag beklagar bara att statsrådet fortfarande håller fast vid att kungörelsen står i överensstämmelse med vad vi beslutat. Jag finner det en smula nonchalant mot riksdagen att man kan göra en sådan tolkning av en kungörelse. Jag upprepar alltså att kungörelsen inte står i överensstämmelse med vad som beslutats, och jag har inte fått svar på de frågor som jag ställt om vad man tänker göra för att skapa större klarhet än nu.
Herr talman! Klarhet har skapats genom formuleringen i kungörelsen, och det är på basis av den kungörelsen som nu studierådgivning och yrkesvägledning bedrivs ute på fältet. Fru Ryding kommer tillbaka till frågan om »samma rätt». Jag vill ställa en motfråga: Vad är det för variant på successivt val som fru Ryding är ute efter? Situationen är ju olika för dem som väljer särskild utbildningslinje och dem som väljer en av de 17. De som väljer en av de 17 utbildningslinjerna har möjlighet att efter första året vid sitt andra val — alltså andra året — välja mellan ett antal angivna ämnen. Någon sådan möjlighet finns inte för dem som valt särskild utbildningslinje, eftersom de fått rätten och möjligheten att kombinera ämnena precis som de vill. Skulle man ge tolkningen av deras valfrihet någon annan utformning än som gjorts i kungörelsen ser jag inte ait man kan hamna i mer än en situation, nämligen den att man bibehåller det nuvarande helt regellösa systemet. Ty då skulle tolkningen närmast vara den, att man band sig för ett ämne första året, varefter man skrev dit två andra ämnen — vilka som helst — som inte skulle ha någon avgörande betydelse för de fortsatta studierna, och året därpå kunde man förklara att man ville gå över till en annan utbildningslinje, varvid man valde ett annat ämne och satte dit helt godtyckliga ämnen för tredje året. Den varianten av successivt val för dem som studerar på särskild utbildningslinje ville vi inte acceptera, ty den skulle klart strida mot riksdagens beslut i frågan.
Herr talman! Det är med intresse jag konstaterar att statsrådet Moberg tolkar »samma rätt» på ett sätt för dem som studerar på särskild utbildningslinje och på ett annat sätt för dem som studerar på allmän utbildningslinje. Jag kan tyvärr inte ansluta mig till den tolkningen. Vad beträffar dem som studerar på särskild utbildningslinje, så kanske inte statsrådet Moberg känner till att på de ämneskonferenser som universitetskanslersämbetet anordnade, ställdes frågan: Hur gör ni om ett alltför stort antal väljer särskild utbildningslinje? Svaret blev: Ja, det kan vi klara. Mot denna bakgrund konstaterar jag att om man tolkar »samma rätt» på två sätt, så kan man kanske till nöds godkänna den oklara kungörelsen. Men jag hade för mig att man åtminstone när det gäller besluten här i riksdagen och Kungl. Maj:ts kungörelser skall ha en entydig tolkning av orden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Det är denna månad tio år sedan riksdagen beslöt att Stockholms universitet skulle flyttas till Frescati. Under denna tid har antalet studenter vid universitetet ökat från 6 000 till cirka 27 000. Ökningen av antalet studerande är glädjande, men den medför en enorm påfrestning på lokalerna, eleverna och lärarna, och detta går i sista hand ut över undervisningen. Från början hade man tänkt sig att de första husen i Frescati skulle vara inflyttningsklara hösten 1967. Nu räknar man med årsskiftet 1970/1971. Denna försening innebär att nästan en hel utbildningsgeneration studenter tvingas använda alltför trånga lokaler. Det är inte förvånande att många studenter upplevt och upplever detta mycket negativt och att man har svårt att förstå utbildningsdepartementets agerande. Enligt uppgifter publicerade av studentkåren i Stockholm har departementet haft byggnadsprogram för vissa byggnader för naturvetenskapliga institutionen sedan hösten 1967 och för andra sedan våren 1968. Beslut har dock ej fattats i dessa ärenden, vilket kan medföra ytterligare förseningar. För att universitetet i Frescati skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt fordras inte bara undervisningslokaler utan också de servicebyggnader som skall rymma nödvändiga komplement för undervisningen, t.ex. bibliotek. Dessa serviceenheter måste komma fram i takt med övriga lokaler. I det svar jag nu fått lämnar statsrådet Moberg inte något direkt tidsprogram och han säger inte heller att något sådant finns. Statsrådet omtalar dock att man nu skall ta itu med den återstående delen av planerna för hela Frescatiområdet. Därmed synes det mig finnas underlag och möjligheter för att fastställa ett program för utbyggnaden. I senare delen av svaret använder statsrådet, såsom jag uppfattade det, positiva uttryck när han säger att »beslut snabbt skall kunna fattas». Han säger även att byggnadsarbetena »skall kunna sättas i gång snarast möjligt». Jag är tacksam för detta, men statsrådet måste förstå att man ställer sig något tveksam till dessa uppgifter när förseningarna varit så pass stora på detta område. Jag skulle nu vilja fråga om statsrådet tror sig om att — sedan dessa i svaret redovisade överläggningar ägt rum — kunna lämna ett tidsprogram för den fortsatta utbyggnaden.
Herr talman! Riksdagen underrättas successivt år från år om detta komplicerade byggnadsobjekts utveckling. Jag tror att riksdagen fattade sitt beslut i ärendet för nästa år en dag innan herr Strömberg ställde sin fråga. I och för sig är det då något egenartat att dra upp denna problematik i efterhand. Men jag kan förstå varför så har skett; studenterna har varit framme och lämnat en skrift innehållande en del riktiga och en del felaktiga uppgifter. Vad först gäller den fråga om dimensioneringen, som herr Strömberg tog upp, kan jag säga att planeringen är så utformad, att man skall kunna bygga ut inom det fastställda området för att ta emot 30 000 eller än fler studenter. De byggnadsprojekt som påbörjats i södra delen av området, d.v.s. de sex byggnader. som . omnämndes i svaret, är så omfattande' och har så stor yta att man. där skall kunna ge utbildning för 25000 studenter. | När vi såg svårigheterna att få fram planen. i tid, vilka delvis sammanhänger .med de; komplicerade trafikproblemen ' i Storstockholmsområdet, fattade riksdagen beslut om. att i rekordtakt i innerstaden uppföra ytterligare två byggnader, varför Stockholms universitet: under den fördröjning som skett fått ett ordentligt tillskott av lokaler, som från början inte var planerade. Herr Strömberg frågar vidare efter anledningen till att somliga byggnadsprojekt har blivit liggande i kanslihuset i.upp till två år... Den framgår indirekt av mitt svar. För att kunna ta ställning till de konkreta projekten har vi tvingats att: först: bestämma oss. för en översiktlig lösning för den del av oms rådet det här gäller... Byggnadsstyrelsen, universitetet. och studenterna har under årens lopp fört fram nya. idéer, som byggnadsstyrelsen mycket ambitiöst har prövat. Det är anledningen till att vi inte tidigare har kunnat fatta beslut om de konkreta projekten, men :nu när. :vi har: hela :materialet på bordet. kommer vi som jag nyss sade — att ta ställ DIN OR. cv eng ; . Att vi därutöver skulle fixera någon annan form av. tidsprogram ser jag inte något: skäl: för. Jag vet inte riktigt vad. herr Strömberg åsyftar, annat än att vi skall ge byggnadsstyrelsen de uppdrag som den har begärt. Jag är övertygad om att vi nu i snabb takt får universitetet :vid Frescati färdigställt.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag anser det befogat med en översyn av gällande bestämmelser och praxis då det gäller avdragsrätten beträffande kostnader för inkomsternas förvärvande. I kommunalskattelagen anges principerna för den aktuella avdragsrätten. Taxeringsmyndigheternas avgöranden i det enskilda fallet sker dessutom med ledning av bl.a. riksskattenämndens anvisningar och regeringsrättens praxis. Att det i den rikhaltiga flora av avdragsfall som årligen förekommer ibland kan uppstå olika uppfattningar i bedömningen är självklart. Det fall som uppmärksammats i interpellationen och som torde ha föranlett frågan är avgjort i kammarrätten. Jag har erfarit att ett överklagande är aktuellt. Huruvida utgången i det berörda målet motiverar en översyn av lagbestämmelserna bör bedömas då målet slutligt avgjorts.
Herr talman! Anledningen till min interpellation var vissa uppgifter i pressen beträffande en känd persons skatteavdrag. Vederbörande hade av taxeringsmyndigheterna tillerkänts ett betydande avdrag för kläder, smink, hårvård etc. Kostnaderna hade i detta fall ansetts nödvändiga i samband med uppvisning av kläder vid betalda framträdanden; Jag har inte, herr talman, för avsikt att närmare diskutera det aktuella fallet, bl.a. därför att det blivit föremål för besvär. i regeringsrätten. I stället vill jag se de aktualiserade frågorna ur en mera principiell synpunkt. Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. I detta klargörs bl.a. grunderna för taxeringsmyndigheternas avgöranden i frågor gällande avdrag beträffande kostnader för inkomsternas förvärvande. Kommunalskattelagen, som finansministern. nämnde, föreskriver således att från intäkten av tjänst avdrag får göras för alla utgifter som är nödvändiga för tjänsteinkomsternas förvärvande. ningen är emellertid att för samma kostnaders bestridande inte anvisas särskilt anslag som enligt 32 § 3 mom. kommunalskattelagen är skattefritt. Det är givet att man samtidigt måste kunna styrka skäligheten i det begärda avdraget. Trots : regeringsrättens praxis och riksskattenämndens anvisningar tillämpar de skilda taxeringsnämnderna bestämmelserna ganska olika. Jag medger att det kan vara svårt att åstadkomma en fullständig överensstämmelse trots de handledningar som finns hos taxeringsnämnderna. En översyn av: tilllämpningen av bestämmelserna om avdrag för inkomsternas förvärvande skulle dock vara nyttig. Jag vill således inte anknyta denna översyn till det fall som aktualisérades i interpellationen; det gäller i: stället att generellt eftersträva en så rättvis; och "därmed menar jag likformig,' tilllämpning av beskattningsreglerna söm det är möjligt att åstadkomma. Jag tror att finansministern håller med mig på den punkten. Likformighetskravet är en rättvisefråga inte bara från geografisk synpunkt — t.ex. mellan olika taxeringsdistrikt — utan också mellan olika kategorier. För att något exemplifiera kan fs nämna att avdrag regelmässigt ej medges för arbetskläder, uniform, överdragskläder o. d. och inte. heller för underhåll eller tvätt av sådana kläder. Avdrag har sålunda vägrats svetsare, fyrbiträde; fiskare, polisman, präst, militär, hotellvaktmästare, hovmästare m.fl. Avdragsreglerna beträffande hjälpmedel som är fysiskt eller medicinskt motiverade ter sig ofta onödigt restriktiva. Sålunda har en folkskollärarinna vägrats avdrag för batterier till hörapparat och en teleexpeditör har vägrats avdrag med halva kostnaden för batterier. En annan skattskyldig har inte fått göra avdrag för anskaffad ögonprotes. : Det finns en hel del sådana fall:som i och för sig kan verka stötande och i varje fall svårförklarliga för: den enskilde skattskyldige. Det understryker nas turligtvis behovet av en översyn: av reglerna och information i dessa frågor: Det är säkerligen . också en: hållbar hypotes att högre och ofta mer välutbildade inkomsttagare har lättare att komma i åtnjutande av dessa avdrag. Dessa grupper har näåturligtvis många. gånger lättare än andra att anföra besvär över taxeringen och fullfölja besvären i högre instanser. Samtidigt förhåller det sig sannolikt så att man i dessa grupper just på grund av sin högre inkomst har möjlighet att göra avdrag för inkomsternas förvärvande som mer än proportionellt svarar mot den högre inkomsten. Arbetsuppgifternas olika art ger fullt legalt ökade avdragsmöjligheter, och det kan finnas fall där man kan göra avdrag för högre belopp än vanliga levnadskostnader uppgår till. Även om det ligger utanför denna debatt vill jag påpeka att progressiviteten i skattesystemet gör att det blir ett helt annat utslag i skattelättnad för avdrag inom de högre inkomstlägena. Till sist vill jag betona att det naturligtvis är mycket viktigt att vi även i fortsättningen har ett taxeringsförfarande där lekmannasynpunkten kan göra sig gällande. Någon strikt och fullständig enhetlighet kan det naturligtvis aldrig bli fråga om, men det utesluter inte att en översyn kan vara befogad. Jag ber än en gång att få tacka finansministern för svaret.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors "hår i en interpellation till jordbruksministern frågat om denne stannat för vilket organ inom den kommunala förvaltningen som skall handha frågor rörande naturoch miljövård och om jordbruksministern har för avsikt att rekommendera kommunerna en enhetlig lösning i detta hänseende. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. den en såväl statlig som kommunal angelägenhet. De kommunala insatserna på naturvårdsområdet är av väsentlig betydelse. I fråga om kommunernas organisation för naturvården gäller — liksom på andra områden för oreglerad kommunal förvaltning — att kommunerna får anpassa sig till vad som är mest praktiskt i varje kommun. Frågor enligt naturvårdslagen handläggs sålunda av den nämnd som kommunen bestämmer. Genom annan lagstiftning har betydelsefulla uppgifter av intresse i detta sammanhang lagts på byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden. Byggnadsnämnden som svarar för planoch byggnadsväsendet inom kommunen skall sålunda vid planläggning enligt byggnadslagen bl.a. tillse att områden med särskild naturskönhet eller säregna: naturförhållanden såvitt möjligt bevaras. Hälsovårdsnämnden har bl.a. att tillse att industrianläggningar m.m. inrättas och drivs så att de inte medför sanitär olägenhet samt att erforderliga åtgärder vidtas för att motverka vattenförorening. I proposition 1969:28 med förslag till miljöskyddslag m.m. har föreslagits bl.a. att hälsovårdsstadgan ändras så att det kommer till tydligt uttryck att hälsovårdsnämnden också har till uppgift att övervaka luftföroreningar, buller och andra sådana störningar. Särskild betydelse bör enligt propositionen tillmätas hälsovårdsnämndens insatser i fråga om den löpande tillsynen på miljövårdsområdet. Naturoch miljövården är en del av samhällsplaneringen i stort. På detta område är det naturligtvis av största vikt att samarbete kommer till stånd inte bara mellan stat och kommun utan också mellan olika kommunala organ. Vid tillkomsten av naturvårdslagen prövades frågan om den kommunala organisationen för uppgifter enligt lagen. Tanken på att i lagstiftningen binda organisationen avvisades. Det lämnades alltså åt kommunerna att bestämma om ifrågavarande uppgifter skulle anförtros en bestående nämnd, t.ex. byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden, eller en nämnd för uteslutande sådana uppgifter. Utser en kommun ingen särskild nämnd för uppgifterna ankommer dessa på kommunens styrelse. I fråga om samordningen av en kommuns insatser av betydelse för naturoch miljövård ligger det i sakens natur att bindande föreskrifter knappast kan ges. Det måste vara mest ändamålsenligt att kommunerna i detta avseende får välja den organisationsform som lämpar sig bäst för varje kommun. Det innebär att samordningsuppgifterna ankommer på kommunens styrelse, om de inte anförtros något annat organ, antingen en bestående nämnd eller, vilket skett i en del fall, ett särskilt för ändamålet tillsatt samordningsorgan. Av styrelsens uppgift att leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders verksamhet följer att, oavsett vilken organisationsform som väljs, styrelsen har ett ansvar för samordning av kommunens insatser på naturoch miljövårdsområdet.

Herr talman! I motsats till herr Andersson i Storfors tror jag att det finns anledning att diskutera dessa frågor, kanske inte så mycket i dag men väl framöver. Jag är nämligen inte säker på att den lösning som här skisserats är tillfredsställande. Vi har under årens lopp tillskapat organ dels centralt och dels regionalt, och för snart fem år sedan antog vi naturvårdslagen. I denna lag fastslogs kommunernas uppgifter. Men jag vågar påstå att det hela inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Jag arbetar själv aktivt på länsplanet i naturvårdsrådet. Jag upplever det så, att det är en brist i kontakterna; man vet inte riktigt vem som har ansvaret i kommunen. Om miljövårdsarbetet skall kunna aktiveras och få det innehåll som vi avser är till stor del beroende av att dessa frågor tacklas på ett riktigt sätt på det kommunala planet. I annat fall kan vi inte följa upp intentionerna i de lagar vi stiftar. Nu har vi fattat beslut om en ny miljövårdslag. Denna innebär att kommunerna får ännu större uppgifter. Nu säger statsrådet Lundkvist att hälsovårdsnämnderna enligt tilläggen i hälsovårdsstadgan har till uppgift att övervaka och utöva tillsyn. Men jag ifrågasätter om det är tillräckligt med övervakning och tillsyn. Viktigt är nämligen att detta organ kommer in på planeringsstadiet och från början blir insatt i hela problematiken. Det innebär att hälsovårdsnämnden måste delta i planeringsdiskussion. Jag tror att det är nödvändigt att vi får någon form av miljövårdsberedning, om vi i fortsätt ningen skall kunna klara upp dessa frågor. Jag kan vara överens med både statsrådet och herr Andersson i Storfors att det inte är fråga om att tillskapa ett nytt organ, utan det viktiga är att man får en beredning för att kunna samordna och planera dessa ärenden. Frågorna kommer troligen att få en ännu större aktualitet i och med den nya miljöskyddslagens ikraftträdande. Vid årets början framhöll vi i en motion att vi ville ha en utredning beträffande kompetensförhållandena för den kommunala miljöpolitiken just i syfte att effektivera och aktivera kommunerna på detta viktiga område. Tyvärr har behandlingen av denna motion uppskjutits till hösten och det innebär att vi får återkomma då. Herr talman! Efter att i fyra år ha tillhört Kronoborgs läns naturvårdsråd har jag den inställningen, att det är nödvändigt att åstadkomma en samordning av dessa frågor och att göra klart för kommunerna betydelsen av en aktiv insats samt att denna insats bör göras redan på planeringsstadiet.
Herr talman! Jag tar tillfället i akt att yttra mig i detta ärende, eftersom jag anser att ett moment blivit bortglömt. När man talar om kommunala naturvårdsorgan finns det en mycket stor serie av uppgifter som skall skötas på naturvårdens område. Det skall vara ett inspirerande organ — ett kommunens samvete i naturvårdsfrågor — det skall vara ett informativt, bevakande och förvaltande organ som även skall kunna förvärva mark för naturreservat o. s. v. Något som glömts bort i debatten men som kommer att tas upp i höst i samband med att motioner skall prövas är frågan om myndighetsuppgifterna. Såsom framhållits i interpellationssvaret sägs i 2 § naturvårdslagen att naturvård är en kommunal uppgift. I 39 § i slutet av denna lag sägs att det kommunala organ som är naturvårdsorgan kan föranstalta om handräckning i sådana fall där man behöver tillgripa sådan enligt naturvårdslagen. Det är annorlunda med byggnadslagstiftningen, såsom herr statsrådet nämnde i sitt svar, och med hälsovårdslagstiftningen. Där har man centrala organ, länsorgan och kommunala organ. De kommunala organen är tillståndsgivande och dispensgivande. På byggnadslagsidan förekommer inte obligatorisk dispens, utan länsstyrelsen avgör vilka byggnadsnämnder som får ge dispens. En sådan möjlighet saknas helt på naturvårdssidan. Jag förväntar mig alltså en ändring av naturvårdslagen som gör det möjligt för kommunerna att inrätta organ som själva beslutar i sådana frågor. Annars kan man inte tala om att man har några uppgifter som är jämförbara med hälsovårdsnämndernas, byggnadsnämndernas 0. s. v. Man kanske nu säger att hälsovårdsnämnden eller byggnadsnämnden kan vara naturvårdsorgan, men de har ingen möjlighet att utöva några myndighetsuppgifter. Det är fråga om sådana enkla saker som strandlagsdispenser, borttagande av stängsel, grustäkter och inte minst frågor som gäller landskapsbilden, att lägga om en väg eller avverka skog eller måla om ett hus. Alla möjliga sådana små detaljfrågor skall länsstyrelserna nu avgöra, eftersom kommunerna inte får besluta i dem. På andra lagstiftningsområden avgör kommunerna sådana ärenden. Det behövs alltså en ändring av naturvårdslagen. En sådan möjlighet kunde kanske inte vara med från början, eftersom kommunerna var ovana vid dessa uppgifter. Jag hoppas att man efter dessa diskussioner skall kunna reda ut att man menar olika saker. Å ena sidan är det fråga om att förvalta naturvårdsområden, å andra sidan har vi utövandet av myndighetsuppgifter. Här har naturligtvis kommunikationsministern inte så mycket att säga till om, utan det är jordbruksministern och justitieministern som skall se till att det blir en ändring i naturvårdslagen i detta avseende.
Herr talman! Jag har haft tillfälle att som ordförande i Kommunförbundets hälsovårdsdelegation ta ställning i denna fråga. Förbundets styrelse har också yttrat sig i ärendet, och yttrandet har gått ut till samtliga de utskott i riksdagen som har begärt att få det. Jag skall be att få läsa upp ett par avsnitt för att visa vilken uppfattning Kommunförbundet har: »Att lägga samordningsuppgiften på kommunens styrelse är ett alternativ som för många kommunalmän framstår som den mest realistiska lösningen. Därigenom markeras styrelsens centrala ansvar även i miljövårdshänseende och vidare vinnes garantier för att miljövårdsfrågorna integreras med kommunens ekonomiska planering. För kommunens styrelse är det också naturligt att bevaka miljövårdsfrågorna i en mer vid bemärkelse. I sin samordnande och ledande funktion är det dock väsentligt att styrelsen respekterar och understöder .specialorganens arbete så att dessa inte förlorar känslan av ansvar. Eventuellt erforderliga organisatoriska arrangemang för handhavandet av dessa uppgifter måste lösas från rent lokala utgångspunkter. Det är uppenbart att förhållandena är olika beroende på kommunernas storlek och struktur.

Herr talman! Som justitieministern framhållit ligger det i dag på riksdagens bord ett förslag, som innebär betydande ändringar i landets judiciella indelning och i domstolarnas konstruktion. Det är en fråga som har varit föremål för överväganden under ganska lång tid, och det är värdefullt att vi nu når fram till ett resultat, så att de människor som beröres får besked om vilken lösning statsmakterna bestämmer sig för. Det har i och för sig ansetts vara av värde att få enhetliga underrätter och att inte bibehålla systemet med häradsrätter och rådhusrätter. Vi strävar här i landet efter att få en enda typ av kommuner — stadsbegreppet kommer troligen att försvinna — och då skulle det vara oegentligt att ha kvar en sådan domstolsform som rådhusrätten. Det är därför också angeläget att tingsrätterna — som de kommer att heta om förslaget bifalles — har gemensamma regler för sammansättning och domförhet. Detta leder emellertid till att frågan om lekmännens medverkan i rättskipningen kommer upp till behandling, en fråga som i flera årtionden har diskuterats inom den politiska arbetarrörelsen men också på andra håll. Därvidlag har det varit ganska svåra överväganden att göra, när man skulle skapa ett system som skall gälla lika över hela landet. "Som kammarens ledamöter väl känner till finns det för närvarande i häradsrätterna på landsbygden nämndemän som medverkar i såväl brottmål som civila mål, som går till huvudförhandling, medan man i rådhusrätterna endast har medverkan av lekmän på brottmålssidan. Frågan är då hur man skall klara den problematik som man nu ställes inför. Intresset för lekmannamedverkan har varit stort, vilket också har visat sig vid riksdagens behandling av dessa frågor.

När utskottet haft att ta ställning till dessa frågor har dess majoritet funnit det angeläget att biträda ett system som innebär att vi får en juristkollegial sammansättning i en del av civilmålen. Lekmännens medverkan vid processerna har förstärkts genom propositionens förslag, som innebär att vi får en mera individualiserad rösträtt, även om den rätten inte är vad man annars brukar kalla för individuell rösträtt. Vi har också i utskottet ansett, att vi förstärkt lekmannainflytandet ytterligare genom att förorda ett ökat antal nämndledamöter, nämligen från föreslagna fyra till fem personer. Vi har även gjort den förbättringen — som vi själva tycker — att vi har utsträckt nämndemännens medverkan något i processerna. Enligt propositionens förslag skulle nämnd användas i brottmål samt i tvistemål där det rör sig om en officialprövning av vårdnadsoch umgängesfrågor. Samhället bör i dessa frågor ha ett avgörande inflytande, och det är angeläget att den allmänna folkopinionen får komma till tals genom representation i nämnden. Vi har velat utöka området för nämndens verksamhet något och i utlåtandet uttalat, att nämnd bör användas vid tingsrätterna i samtliga familjerättsmål. Mot detta har under remissbehandlingen gjorts vissa invändningar. Bl.a. har det från Sveriges advokatsamfund anförts att parterna ofta inte vill ha någon inblandning av nämnd i sådana mål. Trots detta har vi ansett det vara värdefullt att på detta sätt kunna utvidga nämndens medverkan i processen.

Justitieministerns riktmärke har varit att få domkretsar av sådan storlek att där skulle finnas arbete för tre jurister. Vi har inom utskottet inte helt kunnat ansluta oss till denna linje. Vi har ansett att man i större utsträckning än vad justitieministern menat i propositionen skulle kunna behålla domkretsar med två arbetande jurister. Som grund för denna uppfattning har vi lagt det förhållandet, att det av statistiken kan utläsas att de särskilda tvistemål, som gått till huvudförhandling vid dessa domstolar, uppgått till ett mycket ringa antal. Det skulle därför inte medföra några större svårigheter att låna jurister från andra domstolar vid de kanske 10, 15 eller 20 tillfällen varje år när särskild huvudförhandling behöver anordnas. Vi har vidare lagt servicesynpunkter på denna fråga och ansett att människor som är beroende av att ha kontakt med sin lokala domstol skall ha denna möjlighet utan att behöva underkasta sig de stora kostnader och det besvär som långa resor innebär. Vi har också betraktat. det som värdefullt att man i de centralorter, som kommer att finnas i kommunblocken, har tillgång till det serviceorgan som tingsrätten kommer att utgöra. Det finns kanske bank och advokatkontor på en sådan centralort, och det skulle då vara ett allvarligt slag för orten om den förlorTade tingsrätten. | Vi har vidare ansett att statsmakternas strävanden att skapa starka centralorter ute i kommunblocken skulle motarbetas om man med tillämpning av en mycket stram regel skulle beröva åtskilliga centralorter deras domsagokanslier. | Dessa frågor behandlas på s. 46 i utskottets utlåtande, där 'vi anför bl.a. följande: »Departementschefen har anfört att domstolar med bara två doma Te bör inrättas endast när särskilda skäl av lokal natur påkallar detta. Som framgår av det föregående fäster utskottet särskild vikt vid skäl av detta slag och anser, att hänsynstagande härtill kan leda till ett bibehållande av tvådomardomsagor i större utsträckning än departementschefen förutsatt och därmed även till ett högre antal domkretsar än kommittén föreslagit. Utskottet anser sålunda, att de av departementschefen angivna riktlinjerna bör tillämpas med stor försiktighet. Om en domstol med endast två domare är så belägen att en indragning av domstolen skulle påtagligt försämra den rättssökande allmänhetens krav på service eller eljest medföra väsentliga olägenheter för enskilda eller det allmänna bör undantag från principen göras. I sammanhanget bör även betonas att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas.» Kring denna skrivning har vi till vår glädje lyckats nå fullständig enighet. Vi vill betona alt detta har skett efter många ingående överläggningar, vid vilka det givetvis kommit till uttryck intresse 'av att sträcka sig betydligt längre än utskottets skrivning innebär men även meningar som mera ansluter sig till vad departementschefen har anfört. Jag övergår så till reservationerna. Vi socialdemokratiska ledamöter av atskottet har — det gäller reservationen 1 — reserverat oss beträffande den s.k. titelfrågan. I propositionen föreslås ju att chefsdomare i tingsrätt skall benämnas »lagman» och övriga ordinarie befattningshavare »rådmän». Vid utskottets behandling av ärendet förelåg emellertid förslag att chefsdomare skulle benämnas »häradshövding», som nu vid häradsrätterna, och Övriga ordinarie befattningshavare »tingsdomare». Det blev lottning om saken, och de socialdemokratiska ledamöterna förlorade lottdragningen. Jag yrkar bifall till reservationen 1. Frågan är kanske mindre viktig. Det har från motsidan framhållits, att titeln häradshövding är gammal och värd att slå vakt om. Det har också sagts att man nu krånglar till saken genom att det blir en lagman i tingsrätten, och att de lagmän, som för närvarande finns vid 'hovrätterna följaktligen måste benämnas »hovrättslagmän». Men jag tycker att denna argumentering inte har särskilt stor tyngd. Titeln '»hovrättspresident» finns redan, och det skall då inte behöva bli något större bekymmer om även benämningen »hovrättslagman» införs. Till stöd för vår mening vill vi också anföra att personalorganisationerna inte haft något att invända mot benämningen. I reservationen 2 har tre ledamöter gått emot propositionsförslaget beträffande utvidgad tjänstgöringsskyldighet för underrättsdomare m.fl.

Det är en viktig princip här i vårt land att en domare skall vara oavsättlig, och den principen har vi all anledning att slå vakt om. Konsekvenserna av principen kan dock knappast dras ut på det sätt som föreslås i reservationen 2, samtidigt som man utgår från att dessa befattningshavare är beredda att frivilligt tjänstgöra vid andra domstolar. Lagstiftarna kan knappast se så l1egärt på sådana här problem. Godtas i en del av lagverket principen om att man skall tjänstgöra i en annan domstol än där man är stationerad, måste det också föreskrivas en skyldighet att göra detta. När det sedan gäller lekmannamedverkan föreligger reservationen 3 av herr Alexanderson m.fl. och reservationen 4 av herr Ernulf. Reservanterna har där kommit till en annan lösning än vi beträffande lekmannamedverkan. Enligt reservationen 3 skall beslutanderätten rörande sammansättningsformen, d.v.s. om det skall vara juristkollegial sammansättning = eller nämnd, ligga i domstols hand men parterna bör höras om sin mening innan beslut fattas. Vad innebär nu detta? Jo, det innebär att man i lagstiftningen inte tar in någon bindande regel i denna del, utan att man överlämnar åt den enskilde domaren — eftersom detta sker innan han har bestämt sig för hur sammansättningen skall bli — att bestämma om huruvida det skall vara juristkollegial sammansättning eller om det skall vara en nämnd. Jag anser inte att detta överensstämmer med de krav på rättssäkerhet som kan ställas. Praxis kan bli vittskiftande över landet, om vi godtar den lösning som föreslås i reservationen av herr Alexanderson m.fl., i vilken man utgår från att nämnd är huvudregel men lämnar denna betydande makt åt domaren. Visserligen är han skyldig att höra parterna om deras mening, men över huvud taget tycker jag att det är att deklassera domstolssystemet om man inför en sådan här regel. Liknande tankegångar är herr Ernulf inne på när han talar om att vi skall försöka skapa ett system med valfrihet och när han säger att det i första hand skall vara juristkollegial sammansättning men med möjlighet för ensamdomare att efter parternas hörande pröva om det i stället skall vara nämnd. Detta öppnar på precis samma sätt vägen för en godtycklig tillämpning, som kan bli vittskiftande över landet. Jag anser. alltså att det inte är särskilt lyckade lösningar som anvisas i dessa två reservationer. De medför också att man får mycket besvärliga och krångliga omröstningsregler, något som kammarens ledamöter mycket väl kan förvissa sig om. Utskottsutlåtandet är ju varken ur teknisk eller ur läsbarhetssynpunkt särskilt lättillgängligt, men jag tror att de omröstningsregler som är fogade till reservationen 3 blir i krångligaste laget. Det finns ytterligare någon punkt som här kan behöva beröras, nämligen frågan om valbarhetsåldern för nämndemän. Majoriteten i utskottet har därvidlag följt departementschefen och anslutit sig till regeln om att myndighetsåldern skall gälla. I reservationen 6 har emellertid herr Alexanderson m.fl. ansett att man nu inte skall göra någon ändring av valbarhetsåldern för nämndemän, utan behålla 25-årsåldern. Frågan skulle i stället tas upp i ett annat sammanhang. Enligt utskottsmajoritetens mening är nämndemannauppdraget visserligen ett mycket förnämligt medborgerligt uppdrag, men man bör ändå inte ha någon annan åldersregel än när det gäl ler övriga kommunala uppdrag. Det kan kanske litet tillspetsat sägas, att reservanterna tycker att en person när han blivit myndig mycket väl kan sitta här i riksdagen och besluta i de frågor som den har att befatta sig med. Däremot kan han inte sitta i tingsrätt och döma rattfyllerister eller handlägga de andra där förekommande målen förrän han fyllt 25 år. Det tyder på ett bristande sinne för relationer. Herr talman!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

Herr talman! De lagförslag rörande rättegångsväsendet som här framlagts är en naturlig fortsättning på den genomgripande reform som införandet av den nya rättegångsbalken innebar. Det är med tillfredsställelse man kan konstatera att domstolsorganisationen nu görs enhetlig för landsbygden och städerna. Den hittillsvarande olikheten står knappast i samklang med moderna samhällsförhållanden, och någon saklig grund för den existerar väl inte längre. Det är alltså bra att domstolsorganisationen blir enhetlig, men den fråga som genast inställer sig är vilken domstolsform man skall ha. Valet står mellan att i huvudsak tillämpa en ordning som överensstämmer med de nuvarande häradsrätternas eller att följa en ordning som liknar rådhusrätternas. Kanske kan man ta till vara det bästa hos båda formerna vid skapandet av den nya underrätten, som skall kallas tingsrätt.

I familjerättsmål skall dock domstolen bestå av lagfaren domare och nämnd. Varför just den avgränsningen har valts är inte lätt att säga. När man läser utskottsmajoritetens motivering får man den uppfattningen, att nämndsammansättningen är en handläggningsform som i så gott som alla avseenden är överlägsen den juristkollegiala sammansättningen. I var och varannan . mening talas det om hur betydelsefullt lekmannainflytandet är. Jag kan instämma i detta, men förstår som sagt inte att man valt just den avgränsningsmetoden. Utskottets ställningstagande borde i stället logiskt ha utmynnat i att nämndsammansättningen skall vara huvudformen i alla tvistemål. Jag kan alltså instämma med utskottsmajoriteten, då den erinrar om att utvecklingen inom samhället går mot att lekmannainflytandet ges utrymme på allt flera områden, eftersom det bedöms som värdefullt för demokratin och för frågornas allsidiga belysning. Jag kan också ansluta mig till majoritetens uttalande, att starka skäl måste krävas för att utvecklingen skall gå åt motsatt håll inom tvistemålsrättskipningen. Det är naturligt för reservanterna, som jag tillhör, att från dessa utgångspunkter förorda att nämndsammansättningen skall vara huvudform i de tvistemål som inte avgörs av ensamdomare. Det kan dock inte bestridas att det i undantagsfall kan vara lämpligt att låta handläggningen skötas av ett juristkollegium. Jag tänker på vissa omfattande dispositiva tvistemål som kräver ingående studier av litteratur och rättsfallssamlingar. Det bör i sådana mål finnas möjlighet att utbyta nämndformen mot juristkollegium, men en förutsättning är att parterna först får säga sin mening om vilken form de föredrar. Jag vill också något uppehålla mig vid frågan om titlarna på tingsrättsdomarna. I propositionen föreslås att de skall kallas lagman och rådman. Det innebär att man utan egentlig anledning avskaffar den mer än 700 år gamla häradshövdingetiteln. Det förefaller omotiverat att ta bort en titel som har så gammal hävd och som är så välkänd bland allmänheten. Tingsdomartiteln måste väl anses synnerligen lämplig, eftersom domstolen skall kallas tingsrätt. Rådmanstiteln, som föreslås i propositionen, leder närmast tankarna till den gamla styrelsen i städerna och passar därför inte särskilt bra på landsbygden. I likhet med tre av lagrådets ledamöter vill jag därför förorda titlarna häradshövding och tingsdomare. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under B. Innan jag går över till den fråga som kanske tilldragit sig det största intresset i den allmänna debatten kring detta ärende, domkretsindelningen, vill jag säga några ord om valbarhetsvillkoren för nämndemännen. I propositionen föreslås att den nu gällande lägsta åldersgränsen, 25 år, skall tas bort så att den blir valbar till nämndeman som är myndig, d. v. s. har fyllt 20 år. Det är nog litet förvånande att det förslaget har lagts fram nu utan någon föregående utredning och remissbehandling. Jag kan inte finna att det, som herr Martinsson sade, brister i logiken hos reservanterna. Man kan inte jämföra denna valbarhetsålder med åldern för inval till riksdagens kamrar. Jämförelsen måste avse andra domare. En juristdomare skall ha fyllt 25 år och detsamma gäller för jurymän i tryckfrihetsmål och för särskilda ledamöter i vissa sjörättsmål. Det är därför, menar vi reservanter, helt naturligt att alla frågor om domares ålder skall bedömas i ett sammanhang — det måste vara logiskt -— efter utredning på vanligt sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till re Jag skall så säga några ord om landets indelning i domkretsar för tingsrätterna. Ett enigt utskott står bakom förslagen i utlåtandet som går ut på att de av domstolskommittén framlagda riktlinjerna för indelningen skall godkännas av riksdagen. Det är emellertid angeläget att understryka vad utskottet uttalat om vikten av att vid tillämpningen av dessa principer allmänhetens krav på god rättsvård och fullgod service blir tillgodosedda. Utskottet skriver att man måste ta stor hänsyn till samhörigheten mellan olika orter och centralorternas uppgift att erbjuda kommunerna fullgod allmän service. Det är självfallet riktigt. Det får ju inte vara så att domkretsindelningen utförs på ett sådant sätt att den strider mot syftena med kommunindelningsreformen och kanske leder till en försvagning av centralorternas möjligheter att erbjuda allmänheten alla tjänster som behövs. Jag behöver bara nämna hur värdefullt det är att allmänheten har tillgång till advokater i olika angelägenheter. "Om domstolen flyttar, flyttar advokaten också. Utskottet har tvekat mycket inför den princip bland riktlinjerna som går ut på att domkretsen skall bereda arbete för tre domare. Denna princip bör enligt utskottet tillämpas med stor försiktighet. Det är enligt utskottet betydelsefullt att man fäster särskild vikt vid de lokala behoven och räknar med att tvådomardomsagor bibehålls i större utsträckning än som förutsatts i propositionen. Undantag från tredomarprincipen måste göras då en indragning av en tvåmansdomstol påtagligt skulle försämra servicen för allmänheten eller medföra väsentliga olägenheter. Detta medför självfallet att domsagokansli i centralort bör bibehållas så långt det är möjligt. Man bör också ta hänsyn till lokalfrågorna. Det kan ibland vara orimligt att ett tingshus som fungerar bra för sitt ändamål skall läggas ner. Ofta går det inte att använda tingshusen till något annat utan dyrbara ombyggnader. Som jag nyss nämnde kan det alltså vara befogat att söka bevara ett större antal tvådomarkretsar än vad propositionen förutsätter. Samma skäl kan också med styrka tala för att en domkrets som bara bereder arbete för en domare bibehålls. Jag har i det fallet ett mycket markant exempel från mitt eget län: hela landskapet Härjedalen skulle kunna berövas sitt enda domsagokansli. Att det i sådana fall inte erbjuder några svårigheter att anordna juristkollegium i vissa tvistemål — det gäller för övrigt mycket få mål — framgår av propositionen.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

Herr talman! Det var egentligen bara på en enda punkt som det rådde absolut enighet i utskottet, och det gällde förslaget om en enhetlig underrättsorganisation. I övrigt har det varit delade meningar dels mellan utskottets ledamöter, dels mellan utskottet i dess helhet och departementschefen. Vi har emellertid strävat efter att i enighetens tecken åstadkomma så goda lösningar som möjligt. Jag skall börja med att säga några ord om domförhetsreglerna. Jag vill, herr talman, gärna framhålla att jag bedömer frågan om domförhetsreglerna i tvistemål som en ganska liten fråga, eftersom. antalet mål som går till särskild huvudförhandling utgör en myc ket liten del av det totala antalet. Av ungefär 50 000 tvistemål går bara 5 000 till särskild huvudförhandling. Jag tycker därför att det inte finns anledning att överbetona den frågan. Beträffande en sak i utskottsmajoritetens och reservanternas ståndpunktstagande till domförhetsreglerna i tvistemål skall jag uppriktigt säga att jag känner mig mycket tveksam. Det gäller yrkandet att lagfaren domare och nämnd skall döma i alla familjerättsmål. Jag avser då inte tvistiga vårdnadsmål och mål om umgängesrätt; för sådana mål föreslås i propositionen nämndsammansättning, och jag biträder oreserverat det förslaget. Men beträffande övriga familjerättsmål har jag en känsla av — och den uppfattningen har många remissinstanser anfört — att parterna själva egentligen inte önskar nämndsammansättning. Som förklaring till mitt ställningstagande i denna fråga vill jag framhålla, att den alldeles övervägande delen av de övriga familjerättsmålen hittills har avdömts och säkerligen även i fortsättningen kommer att avdömas av ensamdomare. Jag tror därför inte att saken utgör något särskilt stort problem. I övrigt har jag biträtt reservanternas förslag att huvudregeln i tvistemål skall vara lagfaren domare och nämnd. Jag känner inte den tvekan som herr Mäartinsson har uttryckt när det gäller att överlåta på den enskilde domaren att avgöra vilka mål som skall avgöras av nämnd och vilka som skall avgöras av juristkollegium. Jag tror tvärtom att det är just den enskilde domaren som bäst kan bedöma om ett konkret mål är mest lämpat att avgöras med lekmannainslag eller om det är mera lämpat för jurister. Detta innebär visst inte en deklassering av domstolssystemet, tvärtom kan det komma att visa sig vara en praktisk lösning på ett besvärligt problem. Herr Martinsson säger att ett bifall till reservanternas förslag skulle medföra ett krångligt omröstningsförfaran de, men detta anser jag inte vara något skäl som bör anföras i denna debatt. Det viktiga är frågan om domkretsindelningen. Jag anser inte att man med utgångspunkt i domstolssammansättningen i tvistemål måste anpassa domkretsarnas storlek med hänsyn härtill. Jag har därför inte kunnat acceptera propositionen i dess ursprungliga lydelse, där departementschefen ställt sig bakom domstolskommitténs majoritetsförslag. Det kan göras många invändningar mot en sådan lösning. Domstolskommittén föreslår en reducering till 86 av för närvarande 137 domstolar. En avsevärd nedskärning av antalet domstolar skulle alltså ske om vi följde domstolskommitténs förslag. Enligt min nening står en sådan lösning i bjärt kontrast till de lokaliseringspolitiska strävanden, som vi i stor enighet har ställt oss bakom, att döma av den debatt som förekommit i riksdagen de senaste dagarna. Från något håll har gjorts gällande att stora domstolar ökar effektiviteten. Men det finns ingen utredning som visar att en stor domstol leder till ökad effektivitet. Den mycket begränsade utredning som gjordes av domstolskommittén i detta avseende visade visserligen att endomardomsagor var minst effektiva; stora domsagor var emellertid inte alls mer effektiva än t.ex. tvåeller tredomardomsagor, vilka hade de bästa resultaten. När det gäller de stora domkretsarna vill jag hänvisa till vad justitiekanslern har framhållit i sitt yttrande över kommitténs betänkande. Han säger att det är »ovedersägligt, att en stor domstol är svåröverskådlig och tungarbetad i administrativt hänseende, särskilt om domstolen såsom fallet är med häradsrätterna arbetar som en enda enhet». I en stor domstol måste man även i allmänhet räkna med att domarna specialiserar sig, och detta medför att det blir svårt att vid vakanser lösa upp kommande personalproblem. Dessutom är det enligt min mening slöseri att i dag slopa i gott skick befintliga domstolslokaler på grund av en reform för vilken man egentligen inte har någon praktisk grund.

Med den befolkningsutveckling som kan förutses inom våra större tätortsregioner kommer denna trend att ytterligare förstärkas, och det tycker jag är en mycket allvarlig utveckling. Nu anser jag att vi bör uppmärksamma det uttalande som departementschefen gjorde efter lagrådsremissen, att han kunde tänka sig ett ökat antal tvådomardomsagor. Det tycker jag är positivt, och om jag riktigt uppfattade justitieministerns inlägg tidigare i dag i kammaren kunde man tänka sig ett väsentligt större antal tvådomardomsagor, och det tycker jag är ännu mer positivt. Därför är det möjligt att departementschefens uppfattning och utskottets enhälliga uppfattning inte skiljer sig så mycket från varandra. Jag skall avstå, herr talman, från att läsa upp de skrivningar som vi i utskottet har kommit fram till, eftersom både herr Martinsson och herr Larsson i Norderön har gjort det.

På det viset har riksdagen enligt min mening fått en viss garanti för att ärendet blir handlagt så som vi önskar. Jag hoppas att vi kan utgå från att departementet inte missbrukar det spelrum, även om det är begränsat, som utskottets skrivning ger, utan respekterar utskottets uppenbara önskemål att man i så stor utsträckning som möjligt skall bevara tvådomardomarsagor och inte sträva efter alltför stora domsagor. Detta blev kanske litet för mycket om den här saken, herr talman, men frågan är trots allt väsentlig. I detaljfrågan om förflyttningsskyldighet för domarna har jag biträtt departementschefens förslag om en lagstiftning som stadgar förflyttningsskyldighet. Det är kanske principiellt tvivelaktigt att gå en sådan väg, men jag håller med herr Martinsson om att logiken kräver, om man strävar efter ett ökat antal tvådomardomsagor, en komplettering med en sådan här lagstiftning. Jag förutsätter också att man i praktiken kommer att gå frivillighetens väg och att denna lagstiftning inte kommer att ha någon större praktisk betydelse. Justitieministern har fått finna sig i att ett enigt utskott har ökat antalet nämndemän i förhållande till vad han har föreslagit. Nu säger statsrådet Kling att det är en bedömningsfråga hur stort antalet nämndemän skall vara. Jag håller med om det. Man kan inte förebringa några sakskäl för att fem är bättre än fyra eller att sex är bättre än fem, men man kan säga att lekmannainflytandet förstärks med ökat antal nämndemän. I propositionen gör statsrådet gällande att en minskning av antalet nämndemän från sju till fyra, som han har föreslagit, kombinerad med andra rösträttsregler skulle innebära en avsevärd förstärkning av lekmannainflytandet i brottmål. Jag tycker att det uttalandet saknar verklighetsgrund. Vi har enat oss om reglerna angående rösträtt för nämndemän, och jag skall inte orda mer om den saken. Jag tror att lösningen har blivit bra. Däremot har vi kommit till olika uppfattningar när det gäller valbarhetsålder för nämndemän. Utskottsmajoriteten anser att den bör följa myndighetsåldern, men några reservanter — till dem hör jag — vill vänta med att göra en ändring. Varför bör man då vänta? För det första stadgas nu att juristdomare skall ha en ålder av minst 25 år, och om man inte funderar på att sänka den åldern tycker jag det är ologiskt att sänka valbarhetsåldern för lekmannadomarna. För det andra finns det domarfunktioner i övrigt för vilka högre ålder föreskrivs — jag tänker på jurymän i tryckfrihetsmål och vissa ledamöter i mål enligt sjölagen. Vi reservanter har därför menat att denna fråga bör prövas i ett sammanhang och att man inte bör gå i förväg med en ändring just för nämndemännen. Jag vill säga bara ett par ord till herr Martinsson på den punkten. Han framhåller — och det kan förefalla förkrossande logiskt — att vi har accepterat att man kan välja en riksdagsman som bara är 20 år och då bör vi också kunna ha samma åldersgräns för nämndemän. Det låter säga sig, men situationen för en nämndeman kan vara en helt annan än för en riksdagsman. Om t.ex. fyra eller fem personer skall avgöra, om en person skall dömas till tio års fängelse, föreställer jag mig att ansvaret känns tyngre för den enskilde än det känns för oss som sitter i ett stort kollektiv och har många fler kolleger att rådgöra med. För övrigt har herr statsrådet och tidigare även utredningen klart sagt ifrån på många ställen, att man måste kräva att en nämndeman har livserfarenhet och mognad. Det kan hända att några tjugoåringar har det, men troli gen har en tjugofemåring litet större livserfarenhet och mognad. Till slut, herr talman, några ord om titlarna — det är inte alls någon stor eller saklig fråga utan en fråga mera med känsloanknytning. Jag tycker det är. klåfingrigt att låta en titel som vi haft sedan 1200-talet, nämligen häradshövding, stryka på foten i enhetens tecken. Om det inte finns några verkliga skäl för att slopa den titeln, tycker jag att den bör bibehållas. Det får också till konsekvens att övriga ordinarie domare vid underrätterna skulle heta tingsdomare. När nu underrätterna kommer att heta tingsrätter kan jag inte finna annat än att det är logiskt att en underrättsdomare kallas tingsdomare i stället för rådman. Titelraseriet florerar enligt min mening väl häftigt när man för att kunna klara problemet med lagman i olika instanser måste använda titeln hovrättslagman. Det är litet för mycket av det goda. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 3 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Kristensson var tveksam, om familjerättsmålen borde bedömas av nämnd. Då har jag svårt att förstå hur fru Kristensson har kunnat vara med om den reservation som utgår från att det i princip skall finnas nämnd, givetvis även i dessa mål. Sedan har det varit fråga om vem som skall avgöra sammansättningen. I realiteten blir det förmodligen den enskilde domaren som själv bestämmer den saken. Man kan tänka sig att den ensamme domaren därvid tar stor hänsyn till vad parterna säger; många gånger blir det parternas ombud som bestämmer rättens sammansättning. Jag tycker att detta vore lika deklasserande för vårt domstolssystem som om en enda person i sin domkrets skall genomföra en viss praxis för sammansättning av rätten.

Herr talman! När det gäller familjerättsmålen trodde jag att jag hade klargjort att jag känner tveksamhet inför både majoritetens och minoritetens ståndpunkt, men jag konstaterade att de allra flesta familjerättsmål, om jag bortser från de tvistiga vårdnadsmålen och målen om umgängesrätt, troligen kommer att avgöras av ensamdomare. Därför kunde jag biträda den ståndpunkt som jag i övrigt finner vara den bästa. Herr Martinsson tror att det är parternas ombud som kommer att få avgörandet. Herr Martinsson är ju själv advokat och vet vad en advokat kan ha att säga till om. Men jag trodde att det var på det viset, att ifall det stod; ätt det var rättens ordförande som skulle ha avgörandet efter parternas hörande, det också skulle bli så. Beträffande de krångliga omröstningsreglerna vill jag säga att de: inte är krångligare än de som för mnärvarande gäller enligt RB 16:4 och dem har vi kunnat stå ut med i flera år.

Herr talman! Jag skall fatta mig ytterligt kort. Jag skall huvudsakligen in stämma i det mesta som herr Larsson i Norderön och fru Kristensson har sagt. Vi reservanter från folkpartiet som har deltagit i utskottsbehandlingen i frågan anser i likhet med andra ledamöter av utskottet, att det är mycket lyckligt, om tvådomardomsagorna kan bibehållas i avsevärt större utsträckning än som tycks ha förutsetts i propositionen. Vi ansluter oss också till utskottets majoritet vad beträffar den pittoreska titelfrågan. Vi har faktiskt inte ansett, att det finns några skäl för att avskaffa titeln häradshövding, och i väntan på de skälen tycker vi, att titeln lika gärna kan bibehållas. Den mest väsentliga punkt, beträffande vilken vi och våra medreservanter skiljer oss från majoriteten, gäller frågan om underrättens sammansättning. Det har redan sagts tillräckligt om den saken. Vi anser också att man inte under alla omständigheter kan skära alla tvistemål över en kam och att alla bör avgöras med nämnd. Vi anser att valmöjlighet bör finnas och att det kommer att bli ganska lätt att se, i vilka fall det verkligen behövs en speciell sakkunskap som inte lekmännen kan tänkas åstadkomma. Det är alltså en rent saklig fråga och alls inte fråga om någon sidvördnad mot nämndinstitutionen som sådan. En av folkpartiledamöterna i utskottet hade i princip samma synpunkt på valfriheten, men ville kasta om vad som skulle vara regel och vad som skulle vara undantag. Om det kommer herr Nelander att tala senare. Vidare är det ytterligare två frågor beträffande vilka vi har reserverat oss. Den ena är frågan om domarnas tjänstgöringsskyldighet. Det föreslås både i propositionen och av utskottet att domare skall kunna mer eller mindre beordras att tjänstgöra vid annan underrätt än sin egen. Det är alltså en liten men väsentlig principfråga som gäller domares skydd mot förflyttning, mot vilken står den praktiska frågan, om man kan få folk till alla dessa tvådomardomsagor. Därvidlag anser vi och framför allt mina juridiskt utbildade folkpartikolleger i utskottet, att det hittills har gått mycket bra dels genom frivilliga överenskommelser, dels med hjälp av icke-ordinarie domare som det är lätt att förflytta, varför man icke av hänsyn till den praktiska sidan behöver göra intrång i en mycket allvarlig och väsentlig princip. Slutligen är det frågan om valbarhetsåldern för nämndeman. Jag skall inte upprepa fru Kristenssons argument här. Vi anser också att det behövs kanske lika stor mognad och ålder för att vara nämndeman som för att vara domare och att åldern för såväl domare som nämndeman bör ändras på samma gång, om därvidlag skall göras en ändring. Det är en sak som inte har kommit med i utskottets utlåtande, nämligen den uppgiften att av de tre remissinstanser som tillfrågats om motionen II: 44, i vilken föreslagits att man skulle sänka nämndemans valbarhetsålder till 23 år, var det två, nämligen Advokatsamfundet och hovrätten för västra Sverige, som ställde sig klart avvisande mot en sänkning av nämndemans valbarhetsålder. Det är naturligtvis inte någon livsviktig fråga, men vi anser, att man mycket väl kan vänta tills man har fått utreda åldersfrågan i ett större sammanhang. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 6 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Domstolskommittén, vars betänkande ligger till grund för dessa överväganden och frågor, tillsattes år 1961. Den fick också en rådgivande nämnd i vilken åtta riksdagsledamöter ingick. Jag har haft förmånen att få delta i denna nämnd och vill av denna anledning göra några reflexioner. Utredningen skulle enligt direktiven företa en samlad bedömning av de utav tidigare utredningar framlagda förslagen. Riktmärket borde vara att försöka förstärka underrätterna och därigenom om möjligt minska fullföljdsfrekvensen till högre instans. Principerna för domkretsindelning skulle också överses. De minsta byggstenarna i detta avseende skulle vara kommunerna och den blockbildning av kommuner varom förslag framlagts och som så småningom kommer att följas upp. En mycket debatterad punkt har naturligtvis varit domkretsarnas storlek. Eftersom jag på ett tidigt stadium av kommittéarbetet gick med på en kompromiss i fråga om huvudförhandling i tvistemål kommer jag att något uppehålla mig vid den frågan. Med hänsyn till de senaste årens utveckling och ökningen av antalet tvistemål, beträffande både omfattning och storlek, menar jag att den vid rådhusrätterna tidigare tilllämpade formen för juristkollegial sammansättning av rätten som regel är att föredra. Stora tvistemål, exempelvis i städer och andra tätorter, kräver avsevärd tid, och så mycket tid har nämnden sällan till sitt förfogande. För övrigt avsågs ju en dylik huvudförhandling vara ett alternativ till skiljemannaförfarandet. I domstolskommittén diskuterade vi länge möjligheten att dela upp tvistemålen och låta vissa av dem behandlas av domare med nämnd. Svårigheterna för en uppdelning bedömdes dock på juristhåll som oerhört stora. Nu har emellertid departementschefen företagit en uppdelning, och utskottet har anslutit sig till propositionen men starkare betonat lämpligheten med nämnd i mål enligt giftermålsbalken och föräldrabalken. Själv är jag i detta läge böjd att följa reservationen 4 av herr Ernulf. Majoriteten i domstolskommittén hade stannat för ett system med valfrihet mellan alternativa sammansättningsformer. Jag godtar sålunda reservationens utformning av 1 kap. 3 § i rättegångsbalken som lyder: »Tingsrätt är i tvistemål domför med tre lagfarna domare. Flera än fyra lagfarna domare må ej sitta i rätten. Efter parternas hörande må rätten förordna, att handläggningen skall ombesörjas av en lagfaren domare och nämnd.

I första hand bör det alltså i tvistemål vara ett juristkollegium, utom i tvistiga vårdnadsfrågor och dylikt, och därvid i andra hand domare med nämnd. Beträffande antalet nämndemän i tingsrätt vill jag biträda utskottets förslag att i nämnd skall sitta fem nämndemän men att om förfall inträder efter huvudförhandlings påbörjande rätten skall anses domför med fyra i nämnden. Detta måste anses bättre än departementschefens förslag om fyra nämndemän som regel, fem vid mål under mer än två dagar och tre vid hastigt påkommet förfall. Den lekmannamedverkan som länge prövats vid våra domstolar har vunnit allmänhetens förtroende, och det torde därför inte vara riktigt att minska nämnds medverkan. Med de förslag som nu framlagts — bl.a. har ju den s.k. tremannanämnden borttagits och en enhetlig nämnd på fyra respektive fem nämndemän införts; vidare har nya omröstningsregler fastlagts, som närmast innebär individuell rösträtt, liksom möjligheter till antecknande av skiljaktig mening har faktiskt nämndens ställning vid rättegång enligt min mening förstärkts. träffande domkretsindelningen, nämligen att domkretsarna bör göras så stora att de ger arbetsunderlag för minst tre domare, baseras ju bl.a. — förutom på arbetsfaktorer — på beslutet om den juristkollegiala sammansättningen med tre jurister i tvistemål. Jag har i kommittén förfäktat den meningen, att då särskilda skäl därtill finns skall en underrätt kunna existera även med två domare i tjänst. Så har det också skrivits in i betänkandet. Om man någon gång behöver ytterligare domare i tvistemål kan sådan lånas från angränsande rätt eller ordnas genom hovrättens försorg. I domstolskommitténs betänkande anges som sagt tredomarkretsarna som regel, och i förslaget om indelning har det inte blivit mer än 5 domkretsar med två domare mot 33 kretsar med tre domare. Departementschefen uttalar att det kan bli fler två domardomsagor, och jag har ingenting att invända däremot.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 I övrigt biträder jag utskottets hemställan.

Herr talman! Det mesta som kan sägas i denna fråga är kanske redan sagt, och jag skall därför inskränka mig till några korta kommentarer i anledning av motionerna I: 998 och II: 1143 som gäller domkretsarnas storlek. rätternas organisation har ju varit föremål för uppmärksamhet under ett antal år. När domstolskommitténs förslag avlämnades, vilket bl.a. innebar en avsevärd minskning av antalet domkretsar genom att kretsarna skulle göras större, vaknade en opinion runt om i landet. Den opinionen tilltog i styrka när lagrådsremissen i ärendet presenterades. Jag vill här erinra om den aktionskommitté som utsågs av representanter för ett fyrtiotal orter och som har verkat mycket aktivt i denna fråga. När propositionen sedan framlades föreslogs där visserligen en del uppmjukningar i förhållande till lagrådsremissen, men de var långt ifrån tillräckliga. Antalet motioner i ärendet talar ju också sitt tydliga språk. I den service till allmänheten som en centralort bör ge spelar domsagokanslierna en betydande roll både direkt och indirekt, för att här bara nämna ett av motiven för bibehållandet av ett större antal kansliorter. En centralort som mister sitt domsagokansli löper uppenbar risk att halka efter i utvecklingen och i konkurrensen med andra regioner. Denna fråga har också haft stor betydelse i kommunindelningsdebatten och har det väl alltjämt på vissa håll. Den var ett av de argument som talade för en sammanslagning av kommuner. Även i utskottet har tydligen denna fråga spelat stor roll, och det förstår jag. Jag är glad för att man har tagit så stor hänsyn till de motionskrav som framförts från många håll när det gäller ett bevarande av tvådomarkretsarna och i vissa fall av endomarkretsarna. Av den opinion, som i detta fall har kommit till uttryck under det senaste året sedan frågan om ny kretsindelning blev verkligt aktuell, framgår klart hur angelägen man anser frågan vara i berörda områden. Alla som i likhet med mig har kontakt med vederbörande orter torde dela denna uppfattning. | På s. 46 i utskottets utlåtande framhåller utskottet på ett par ställen att man finner det angeläget att frågan om ändring i domkretsindelningen noga prövas och att stor hänsyn tages till 1okala synpunkter rörande bygdens behov sedda från rättsvårdssynpunkter och när det gäller service. Detta utskottets enhälliga uttalande ser jag som en garanti för att man i berörda bygder kan se lugnare på detta problem i framtiden. Utskottet betonar vidare att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas, och det måste självfallet gälla såväl ensom tvådomarkanslier. Jag ser det som högst betydelsefullt, kanske i många fall avgörande, att detta så klart har fastlagts av utskottet. Även om utskottets skrivning är: en lösning i kompromissens tecken, finns det anledning för oss som arbetat för ett bibehållande av de mindre domkretsarna att ett gott stycke på vägen känna oss : till freds med utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall gå in på en del lokala förhållanden i detta sammanhang. När propositionen i förevarande ärende kom på riksdagens bord ingav den en hel del farhågor. Den domsaga vi tidigare hade haft i min hemtrakt, nämligen Gärds-Albo domsaga, delades för ett par, tre år sedan upp, så att Gärds härad fördes till Kristianstad medan Albo härad fördes till Simrishamn. Vi protesterade inte mot detta utan godtog den gjorda indelningen därför att vi tyckte att den var sakligt motiverad. När vi däremot i propositionen läste om att departementet var inne på tankegången att avskaffa även vår nya domsaga och flytta den till Ystad reagerade vi mycket starkt — det säger jag utan någon överdrift, herr talman. Vi har dock tidigare mer än en gång fått det beskedet att avsikten med kommunblocken och så småningom storkommunerna skulle vara att det i dessa skulle skapas centralorter, där det skulle ordnas en service som skulle tillgodose även ortens omland. Att nu beröva centralorten den ena viktiga servicefunktionen efter den andra skulle emellertid: enligt vår mening vara att låta skam gå på torra land. Vi har haft en överläggning i denna fråga i Simrishamn med domhavanden, chefsåklagaren och polismästaren. Vad vi därvid kom fram till är nedskrivet på ett papper, som jag har i min hand, men jag lovar herr talmannen och kammarens övriga ledamöter att jag inte skall läsa upp vad som står där. Efter att ha läst utlåtandet, lyssnat till flera av kammarens ledamöter och även hört statsrådet själv får jag säga att utskottet enligt min mening utan överdrift gjort ett gott arbete och även har slipat av de värsta kantigheterna. Utskottet har trots allt kommit fram till ett ganska gott utlåtande. Statsrådet förklarade också för snart en timme sedan i denna kammare, att hän kunde tänka sig vissa smärre ändringar. Vad vi framför allt protesterat mot i min hemtrakt var att vi som i dag har två domare i vår domsaga skulle behöva nöja oss med detta antal också i framtiden. Domhavanden förklarade för oss att den tid inte skulle vara långt avlägsen när vi skulle behöva ha tre domare. För kansliet har arbetsbördan t.o.m. ökat till något över det dubbla. Att i ett sådant läge få veta att organisationen eventuellt skall läggas ned stämmer en inte till glada tankar. Jag tycker för min del att vi nu får nöja oss med de förslag vi fått från utskottet. Statsrådet har ju dessutom uttalat en viss välvilja. Jag hoppas liksom många andra nu bara att riksdagen innan förslaget träder i kraft får tillfälle att se på frågan en gång till och uttala sin mening om hur den nya organisationen skall gestaltas. Herr talman! Eftersom jag vet att kammarens ledamöter önskar att alla under vårsessionen återstående ärenden skall vara färdigbehandlade till i morgon kl.